Herr talman! Ingvar Svanberg gjorde inledningsvis en industripolitisk deklaration, där han betygade vilken vikt industrin och näringslivet har, att de utgör en grund för allmän tillväxt och ekonomisk utveckling. Den delen vill jag helt instämma i. Det är skönt att höra sådant även från herr Svanberg och andra socialdemokrater. Men sedan skiljer sig våra åsikter åt en aning. Han ville rikta stark kritik mot de borgerliga partierna för att dessa inte är tillräckligt offensiva när det gäller det ärende vi i dag behandlar, nämligen frågan om kapitaltillskott till Statsföretag, och han hade en del att säga på den punkten. Han anförde att förhållandena skulle bli bättre med en annan planering. Vi får ständigt höra från socialdemokraterna hur viktigt det är med planering. Men jag tror att ni själva inser att det inte hjälper med planering. Vi är överens om att industrin måste växa till om vi skall ha råd med en offentlig sektor, och därför måste industrin ha en sådan lönsamhet att den är konkurrenskraftig. Och det åstadkommer man inte med enbart planering. Tvärtom — om man driver planeringskravet för långt minskar man industrins möjlighet att växa och konkurrera. Vi har olika synpunkter här, men det är inte precis de frågorna som skall diskuteras i dag. Mot bakgrund av detta inlägg och mot bakgrund av det ärende som vi nu behandlar vill jag något beröra vad propositionen tar upp beträffande Statsföretags målsättning. Jag vill erinra om att när Statsföretag bildades var målsättningen — och den känner väl alla till, eftersom den har upprepats så många gånger — att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion. Ibland har väl denna målsättning ifrågasatts. Det har vi dock inte gjort från vårt håll, och inte heller ifrågasätts den i propositionen. Däremot har man funnit anledning att utreda Statsföretags roll och ta upp en hel rad andra problem. Men denna målsättning innehåller dock ganska mycket av vad Ingvar Svanberg och reservationen vill. Här har man ju alla möjligheter att handla, om bara förutsättningarna ute på marknaden finns. Statsföretag skall ta särskild hänsyn till samhällsintresset vid valet mellan olika produktionsoch lokaliseringsalternativ. Det är alldeles självklart. Förre finansministern Sträng har medverkat till den s.k. offertteknik som Ingvar Svanberg nästan raljerade om. Man har resonerat så att om Statsföretag åläggs att utföra vissa uppgifter, som kan vara av regionalpolitisk art eller av samhällsnyttig art men som inte ger vanlig ekonomisk lönsamhet, skall Statsföretag få ersättning. Statsföretag får lämna offert på vad det kostar att utföra den samhällsnyttiga uppgiften. Det tycker jag är en bra metod, men den har egentligen använts alldeles för litet. I detta bottnar kanske Sven Henricssons kritik mot att Statsföretag inte har varit tillräckligt regionalpolitiskt offensivt. Vi menar — och det sägs också i propositionen — att offertmetoden är ett medel som Statsföretag skall använda ytterligare. Givetvis har det också ställts ett lönsamhetskrav på Statsföretag. Den verksamhet som Statsföretag bedriver skall vara lönsam. Efter en viss övergångstid bör Statsföretag lämna samma avkastning i fråga om produktion och verksamhet som kan fordras av annan verksamhet i detta land, alltså av privat verksamhet. Regeringen beslöt utreda Statsföretags verksamhet och mål. Utredningen har varit på remiss och bereds nu av regeringen. Man kan vänta en proposition så småningom. Utredningen tar upp en översyn av målsättningen, en del frågor om den regionalpolitiska delen samt frågor om en effektivisering av verksamhet och organisation. I denna proposition nöjer man sig därför med att ange vissa preciseringar. Man talar om vilken regeringens uppgift är, nämligen att på ägarens-statens vägnar under den övergripande målsättningen uppställa preciserade mål för Statsföretag och noga följa verksamheten samt givetvis stimulera där det kan behövas. Statsföretagsgruppen bör eftersträva en verksamhet, som har goda framtidsförutsättningar. Därmed menar man i denna proposition, som vi har anslutit oss till, att det ibland kan vara nödvändigt med nedläggningar eller minskning av en verksamhet, om den inte har framtidsmöjligheter och inte är konkurrenskraftig utan tyngande för verksamheten i övrigt. Å andra sidan måste man för att kompensera detta försöka utveckla expansiva delar av Statsföretag. Det innebär att Statsföretag har frihet och skyldighet att handla, att lägga ned verksamheter och att utveckla nya verksamheter. Statsföretag har alltså ganska stor frihet. Det tycker jag är viktigt, om Statsföretag skall kunna bli ett effektivt och slagkraftigt företag i konkurrens med andra företag här hemma och utomlands. I propositionen understryks särskilt att man skall verka för att förverkliga regionalpolitiken. Man skall använda alla medel som samhället i övrigt har ställt till förfogande för företagsamheten för att bedriva verksamhet på områden som inte har så gynnsamma företagsekonomiska villkor. Regionalpolitiken skall kunna användas av Statsföretag. Det skulle vara en hel del mer att säga, men jag vill redan mot den här bakgrunden anföra att reservationen egentligen är onödig. Reservanterna har inte vänt sig mot de preciseringar som industriministern gör i propositionen. Eftersom det inte finns någon reservation i fråga om den inriktningen kan vi därför i princip vara eniga därvidlag, och jag tycker detta är en bra grund för att bedriva effektiv verksamhet. Reservanterna menar att riksdagen skall besluta att en ny verksamhetsplan för Statsföretag skall läggas fram, där det skall anges vad Statsföretag skall göra. Jag anser att Statsföretag redan har den uppgiften — har både frihet och skyldighet att lägga fram de förslag som efterlyses i reservationen. Jag ser det närmast som negativt om vi skulle klavbinda Statsföretag i den uppgiften; det är effektivare att lita på att Statsföretags ledning och styrelse kommer att lägga fram de förslag som reservanterna efterlyser hos riksdagen. Regeringen får sedan ta ställning på vanligt sätt — bedöma förslagens fördelar och nackdelar samt kostnader och därefter försöka verka i en sådan riktning att verksamheten ges största möjliga slagkraft. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag på den här punkten. Till Sven Henricsson vill jag säga att just de här regionalpolitiska synpunkterna är värdefulla och viktiga men att frågan kommer att tas upp ytterligare en gång i samband med den beredning som Statsföretagsutredningen nu företar.

Herr talman! Johan Olsson tycker inte om ordet planering. Han påstår att vitjatar för mycket om planering på socialdemokratiskt håll. Det vore inte så dumt om det där tjatandet kunde leda till att också Johan Olsson försökte få sin regering att planera någon gång — då kanske man där upptäckte hur bra det var. Vad vi på socialdemokratiskt håll har föreslagit i det här sammanhanget är att regeringen skall uppdra åt Statsföretag att komma med förslag om vad man under de närmaste tre åren kan investera i. Vi vet ju alla att Statsföretag i dag inte har ekonomiska möjligheter att skaffa fram investeringskapital till vidareförädling, nya ting osv. Vi begär då att regeringen skall uppdra åt Statsföretag att göra detta och sedan komma till riksdagen med förslag till finansiering. Vad Johan Olsson egentligen säger är: Nja, det där behövs inte, det är mycket bättre om ASSI:s styrelse och Statsföretags andra bolag får komma med de förslagen. — Ja, jag vet inte det, men Johan Olsson känner ju regeringen — kanske bättre än jag — och han litar tydligen mer på ASSI:s styrelse än på regeringen. Jag skulle trots allt föreställa mig att det vore bättre att lita på regeringen som ju borde ha en politisk vilja att åstadkomma någonting här. Jag tycker vi borde kunna få en precisering från Statsföretag — att detta och detta vore möjligt att göra, om vi hade pengar. Vi saknar industrisysselsättning i det här landet. Vi talar varje dag om att vi har en för liten industrisektor. Vi har områden där det behövs stora regionalpolitiska insatser. Kan man då inte kräva att statens egna företag skall vara främst när det gäller att skapa ny sysselsättning? Man kommer nu ifrån hela problemet genom att säga: Vi har ju en styrelse som gör så gott den kan, och den är mycket bättre än regeringen. Men vad skall ni då ha en industriminister till? Avskaffa då industriministern, tillsätt i stället några bolagsstyrelser här och var i landet och säg att nu blir allt bra! Det blir utmärkt på det sättet, Johan Olsson! Jag skallinte säga något mera ont om regeringen — jag har ändå inte varit så elak mot regeringen som Johan Olsson har varit.
Herr talman! Jag noterar att Johan Olsson medger att det ligger mycket i att Statsföretag borde vara mer offensivt när det gäller regionalpolitiken och att den verksamheten är värdefull. Jag måste direkt kommentera att man i Jämtland t.ex., som jag känner rätt bra, förväntar sig att någon gång få se någon aktivitet från Statsföretag. Det är ett län som verkligen är pressat men som Statsföretag ännu aldrig har visat något intresse för. Jag kan meddela Johan Olsson att centerpartisterna i Jämtland många gånger och i olika sammanhang har poängterat att Statsföretag borde intressera sig för den landsändan. Detta är bara ett exempel. Jag kan vidare inte underlåta att erinra om vad det får för konsekvenser när det nu från borgerligt håll bedrivs en kampanj mot den offentliga sektorn. Också Statsföretag kommer in i den bilden och drabbas av denna borgerliga offensiv. Det är bekräftat att Statsföretag lider av den press företaget känner från den opinion man försökt skapa mot statlig verksamhet och allmän verksamhet över huvud taget. Det skulle vara intressant att från Johan Olsson få ett svar på frågan om också han har den uppfattningen att man skall försöka banta ned och privatisera den offentliga sektorn, såsom man alltför ofta har hört framhållas i de intentioner som framförts från regeringshåll.

Herr talman! Till Sven Henricsson vill jag säga att begränsningarna i de regionalpolitiska insatserna oftast beror på att man saknar tillräckligt antal objekt. Många av oss är överens om att vårt land har en för liten industrisektor — och just nu med otillräcklig expansion — för att man skall kunna bedriva en effektiv regionalpolitisk verksamhet. Svetab har börjat bedriva verksamhet på olika håll, och den som känner till förhållandena vet hur oerhört svårt det är att finna projekt som man kan utveckla. Man sätter in stora ekonomiska och personella resurser på detta, men det är trots dessa satsningar en mycket svår uppgift. Den viktigaste och värdefullaste faktorn i strävandena att få en regionalpolitik som fungerar är nämligen att vi har ett så lönsamt och slagkraftigt näringsliv att det av sig självt aktivt kan bidra till regionalpolitiken. Det är mycket mera effektivt att ha ett offensivt och lönsamt näringsliv än att med konstlade medel försöka driva fram verksamhet, men vi måste gå fram på båda dessa vägar. I frågan om den offentliga sektorn vill jag framhålla att det väl ändå är fel att säga att Statsföretag skall räknas till den offentliga sektorn. Jag har inte deltagit särskilt mycket i den debatten, men jag vill säga att det är viktigt att se till att vi har en betydande och bärkraftig industrisektor som bär upp den offentliga sektorn. I annat fall kommer också den senare sektorn att bli lidande. Industrisektorn är följaktligen mycket väsentlig, både den enskilda och den statliga. Ingvar Svanberg raljerade återigen över planeringsverksamheten. Jag vill fråga: Hur planerade egentligen den socialdemokratiska regeringen under sin långa regeringstid? Vilka planer hade man för att möta den enormt kraftiga lågkonjunktur som grundlades i Sverige 1974 och 1975 och som slog ut 1976 och 1977? Vi kan på statistik och olika kurvor se exakt när den började. Det räcker inte med enbart planering. Det är viktigare att få till stånd åtgärder som gör att näringslivet blir attraktivt, lönsamt och konkurrenskraftigt. Ingvar Svanberg säger att Statsföretag inte har medel för att investera. Men jag hävdar att Statsföretag ändå har medel för att lägga fram det förslag som både ni och vi efterlyser. Det är Statsföretags uppgift, och dessa förslag kan läggas fram för regeringen. Det kan ske även med ett treårsprogram! Det är Statsföretags uppgift att genomföra det, och företaget arbetar redan med det. Det är en överloppsgärning och även principiellt felaktigt att riksdagen beställer planer som det skall vara en naturlig uppgift för de olika bolagen att själva lägga fram och fullfölja. Det är naturligtvis statens uppgift att sedan på bästa sätt försöka förverkliga olika förslag och önskemål, även om inte alla sådana kan genomföras. Det blir alltså riksdagens och regeringens sak att försöka förverkliga dessa planer, i den mån de är bra.
Herr talman! Johan Olsson menar att det privata näringslivet skulle vara räddningen. I Norrland har vi i varje fall gjort den erfarenheten att vi inte har mycket att hämta från det hållet. Därför knöt vi stora förhoppningar till den del av regionalpolitiken som Statsföretag skulle svara för. Men de är besvikna över att Statsföretag har varit alltför litet offensivt och har varit alltför låst i sin inställning att man skall konkurrera ungefär som ett privat företag. Vi menar att Statsföretag på de sektorer som jag nämnde i mitt första anförande borde kunna utveckla aktivitet och skapa nya möjligheter för en utveckling av svensk industri. Det finns objekt — jag har nämnt flera av dem. Det är alltså inte det som det hänger på, utan det är snarast fråga om att vara mer offensiv på marknaden och särskilt att fungera regionalpolitiskt.

Herr talman! Johan Olsson frågade: Vilken planering hade den socialdemokratiska regeringen för att möta den stora arbetslösheten 1974 och 1975? Den kom ju 1976. Den socialdemokratiska regeringen kunde säkert ha planerat mycket bättre än den gjorde — jag har många gånger kritiserat den för att den också planerade för dåligt. Men vi kan ta exemplet från Norrbotten, som är det mest utsatta länet. Under åren före 1976 investerades i de statliga företagen i Norrbotten över 3 miljarder kronor. Det skapades 4 000 nya jobb inom just den statliga företagssektorn. Sedan kom den borgerliga regeringen, och en stor del av de jobben försvann. Så ser verkligheten ut. Men detta kan vi inte fortsätta att gräla mer om i natt. 3 Jag blev verkligen bekymrad när Johan Olsson, som jag ändå tror menar ärligt, i slutet av sitt anförande sade att egentligen är det principiellt fel att regering och riksdag ställer krav på Statsföretag — Statsföretag kan ju lägga fram förslag till regering och riksdag! Nu är väl Johan Olsson ute på väldigt hal is. Här har svenska folket beslutat att satsa så och så många miljoner i aktiekapital i olika fabriker. Sedan tillsätter man en styrelse, och den skall avgöra vilket utvecklingsprogrammet skall vara! Svenska folket skulle alltså ha uppdragit åt herr Andersson och herr Petersson att klara detta, inte åt landets regering och riksdag. Johan Olsson kan inte mena detta. Man skall inte detaljstyra, men man skall ge Statsföretag ordentliga direktiv. Det är sådana som saknas, och vi har länge efterfrågat bättre instruktioner. Men säg inte att det är principiellt fel av regering och riksdag att ge sådana direktiv, för då ramlar Johan Olssons politiska korthus ihop.

Herr talman! Jag tror inte att den syn som jag har på dessa frågor åstadkommer några omvälvningar. Jag har tidigare erinrat om att Statsföretags mål är att med krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion. Det räcker för att både Ingvar Svanberg och jag skall kunna ställa krav på företaget. Vi har redan krävt största möjliga expansion och lönsamhet. Vi har inte tagit tillbaka de kraven. Regeringen har i stället på olika sätt försökt underlätta för Statsföretag att driva sin verksamhet med denna målsättning, och man har angivit på vilka vägar Statsföretag kan arbeta. Det förekommer alltså kontakter mellan regeringen och Statsföretag. Jag säger att det är principiellt fel att ställa krav på företag om åtgärder som de självmant skall vidta. Då går man in på detaljer i handläggningen av olika ärenden. Reservationen tar upp åtgärder som Statsföretag självt skall planera. Om Statsföretag inom ramen för sin verksamhet inte kan genomföra planerna, bör Statsföretag vända sig till regering och riksdag. Den effektivaste vägen för att få god fart på verksamheten i statliga företag är den som vi anvisar. Såväl statlig som enskild verksamhet har en stor uppgift att fylla framöver om vi skall få hjulen att rulla och kunna förbättra vår sysselsättning och vår ekonomi. Jag har ingenting emot — det vill jag säga till Sven Henricsson — att Statsföretag ges ökade resurser att delta i det regionalpolitiska spelet. Men den kritik som här riktats mot enskild företagsamhet är felaktig. Hur skulle vi hittills ha kunnat klara regionalpolitiken om vi inte hade haft framför allt småföretagen och en stor del av det enskilda näringslivet? Det är ju det som burit upp den regionalpolitik som vi hittills drivit. Vi beklagar att Statsföretag inte kunnat göra mera på de områden där man haft en naturlig uppgift. Men det beror på brist på pengar, brist på objekt, konjunkturer och mycket annat. Jag anser att utskottets förslag är progressivt och framåtsyftande och att vi kan bifalla det utan att ställa särskilda krav på Statsföretag som man vill göra i den första reservationen.

Fru talman! När kommunalekonomiska utredningen framlade sitt betänkande gavs det rubriken Kommunerna: Utbyggnad, Utjämning, Finansiering. Det fanns starka skäl att ifrågasätta om utredningens förslag gav täckning för denna rubricering. Med tanke på den borgerliga regeringens härjningar i den kommunala ekonomin börjar det nu i stället bli fråga om åtstramning, försämring och reformstopp. Det var förslagen i kommunalekonomiska utredningen som låg till grund för riksdagens beslut för knappt ett år sedan om skatteutjämningsreformen. Då sökte man från borgerligt håll hävda att kommuner och landsting hade fått tillskott från statskassan som möjliggjorde skattesänkningar. Verkligheten i kommunerna är dock en annan. Det finns många eftersatta områden som kräver resurstillskott. Hotelserna mot kommunerna, som ansågs expandera för snabbt, började dock mullra allt högre. Redan i kommunalekonomiska utredningen luftade moderaterna tanken på lagstiftning om kommunalt skattetak. Tanken på bestraffning av kommunerna om de inte höll sig inom av regeringen uppgjorda ramar har förts fram allt oftare. I budgetpropositionen konkretiserades detta. Det beslutade beloppet till skatteutjämningsreformen skulle halveras för 1981. Från vänsterpartiet kommunisterna avvisade vi denna propå från regeringen som enligt budgetpropositionen skulle föranleda en särskild proposition. Kritiken blev häftig också från kommuner och landsting, som kunde räkna ut vilka följderna skulle bli av ett halverat skatteutjämningsbidrag. Det fanns också kritiska röster i regeringslägret här i riksdagen. Landstingsförbundets ordförande Börje Hörnlund betackade sig för de örfilar som i finansplanen utdelades mot kommuner och landsting. Han vände sig emot vissa företrädare för regeringen som anmärkt på olydiga landsting och kommuner och som gjort glidande uttalanden om kommunalmännens bristande samhällsekonomiska ansvar. Börje Hörnlunds kritik är lika berättigad i dag. Örfilarna kan besvaras med att regeringens förslag avvisas. Låt oss avvakta propositionen, var dock motiveringen för att inte stödja den framlagda kommunistiska motionen. Vpk och socialdemokraterna röstade dock för att riksdagen borde säga till regeringen att beslutet om skatteutjämningen skulle stå fast. 1981 kom i slutet av februari, och vi har nu att ta ställning till den. De som hade hoppats på att regeringen skulle ta hänsyn till den kraftiga reaktionen mot planerna på halverat belopp till skatteutjämningsreformen måste ha blivit besvikna. Regeringen nöjde sig inte med att halvera bidragshöjningen till skatteutjämningen för 1981, vilket motsvarade 850 milj.kr. mindre till den kommunala sektorn än beräknat. Det särskilda bidraget om 45 kr. per invånare som utgår för 1980 till landstingskommuner och landstingsfria kommuner utanför skatteutjämningssystemet förnyas inte för 1981. Det motsvarar ytterligare 100 milj.kr. Vidare slopas vissa specialdestinerade statsbidrag, främst på skolans område. Det största bidraget som regeringen vill slopa är skolbyggnadsbidraget. Enligt regeringens egna beräkningar bortfaller statsbidrag på i runt tal 355 miljoner, räknat på helt år. Det är alltså betydande belopp — mer än 1 miljard kronor — som undandras den kommunala sektorn, om regeringen får sin vilja igenom. För att söka blidka opinionen och snygga till det hela något föreslås 135 milj.kr. i särskild kompensation till de kommuner som drabbas hårdast av uppdelningen av skatteutjämningsreformen, dvs. 150 kommuner och 6 landsting. Denna åtgärd ändrar på intet sätt huvudintrycket av regeringens förslag. Det är ett hån att påstå att dessa 135 miljoner skulle lösa några kommunalekonomiska problem. Regeringens förslag är oantagbara. De måste avvisas. Riksdagen har möjlighet att göra detta i dag. Åtstramningspolitiken mot kommuner och landsting ligger helt i linje med den ekonomiska politik som regeringen för. Verkningarna av denna politik har vi brutalt fått uppleva på arbetsmarknaden just nu. Försöken att vältra över bördorna till de minst bärkraftiga pågår över hela linjen. Kommunerna är en viktig del därvidlag. Det är kommuner och landsting som har att svara för den stora delen av samhällsservicen till medborgarna. Det är den kommunala sektorn som skall svara för hälsooch sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg, bostäder, boendemiljö, ungdomens fritidsverksamhet, trafikoch miljöfrågor och mycket annat. Till bilden hör också att den omfattande ungdomsarbetslösheten har tvingat fram nya kommunala åtaganden. När regeringen sätter in åtstramningsåtgärder mot kommunerna drabbas de svagaste i samhället, de som har de största behoven av den kommunala servicen. Att följden blir en försämring av servicen och stigande kommunalskatter, därom är opinionen inom landsting och kommuner ense. Budgetministern slår ned blicken inför verkningarna av regeringens politik och säger att de åtgärder som regeringen anser behövliga att vidta för att begränsa konsumtionsökningen måste utformas på ett sådant sätt att de svaga grupperna skyddas. Han vet naturligtvis att attackerna mot den kommunala sektorn drabbar just de svaga grupperna. Om han inte vet det bör riksdagen tala om det. Finansutskottet refererar de tre huvudskäl som anförs i propositionen för ökningstakten i den kommunala konsumtionen: automatiska utgiftsökningar beroende av bl.a. ändrad befolkningsstruktur, alltför hög kommunal ambitionsnivå när det gäller utbyggnad och förbättrad standard samt att regering och riksdag lagt nya uppgifter på kommuner och landsting. Utskottet godtar tydligen regeringens ståndpunkt. Det är anmärkningsvärt att man talar om en alltför hög ambitionsnivå i kommuner och landsting utan att göra det minsta försök att granska argumentet. Är ambitionsnivån för hög i fråga om barnomsorg, äldreomsorg eller andra områden som väger tungt när det gäller de kommunala utgifterna? I själva verket vet vi att allvarliga brister råder på dessa och en rad andra områden. Finansutskottet drar den slutsats som regeringen behöver för sin politik gentemot kommunerna. Den kommunala expansionen skall begränsas. Att utskottet förordar att statsmakterna bör iaktta återhållsamhet med beslut som kan leda till en ökning av de kommunala utgifterna kan väl vara på sin plats. Det är dock inte statliga resurser till kommunerna för att de skall kunna fullgöra ålagda uppgifter som utskottet förordar. Nej, det är reformstopp och avrustning som förordas: ”Enligt utskottets mening kan det inte uteslutas att redan fattade statliga reformbeslut kan behöva omprövas för att nå den erforderliga dämpningen av den kommunala utgiftsökningen”, står det i finansutskottets betänkande. Det vill man ge regeringen till känna. Detta är naturligtvis ljuv musik i herr Bohmans öron. Men jag anser irte att finansutskottet skall komma så lindrigt undan. Tala om vilka reformbeslut ni vill ompröva. Utskottet måste väl ändå något ha diskuterat vad tillkännagivandet konkret kan betyda. Det är också viktigt för allmänheten att veta vilka reformer som kommer att attackeras i den fortsatta åtstramningspolitiken mot kommuner och landsting. Finansutskottet klagar över att det i vpk-motionen inte visas någon förståelse för de krav som man på grund av bristen på samhällsekonomisk balans måste ställa även på den kommunala verksamheten. Utskottet söker tröst i att den socialdemokratiska motionen däremot ställer upp på kravet på begränsningar av den kommunala utgiftsökningen. Vad saken ytterst handlar om är fördelningspolitiken. Den borgerliga regeringens inställning till kommunerna följer samma mönster som på övriga områden. I skattepolitiken gynnar man de mest bärkraftiga och missgynnar de svagaste. På arbetsmarknaden slår man vakt om kapitalägarna och kräver att arbetare och tjänstemän inte ens skall få kompensation för höjda priser och hyror. Den kommunala sektorn svarar inte bara för en stor del av samhällets utgifter och inkomster, den är därtill särskilt viktig för de svagaste grupperna i samhället. Utan att diskutera följderna för olika kategorier i samhället av åtstramningen på den kommunala sektorn kan man inte ge en sann bild av åtgärderna. Vänsterpartiet kommunisterna vägrar att godta en politik som innebär ökade bördor för de svagaste grupperna. Vi ställer upp i försvaret för tillkämpade förmåner. Vi anser att det finns en rad angelägna åtgärder som måste vidtas och som även kan vidtas med en annan ekonomisk politik än den som regeringen företräder. Det är därför som vi i motion 1924 yrkat avslag på regeringens proposition om kommunalekonomiska frågor. När det gäller skatteutjämningsbidraget, som är den viktigaste delen i regeringens förslag, avvisar vi förslaget om halvering av höjningen och kräver att riksdagens beslut från 1979 skall gälla. Där har också socialdemokraterna ett liknande krav. Det borde vara möjligt att vinna en majoritet i riksdagen, som avvisar regeringens attack mot en redan beslutad reform. Omröstningen i denna fråga emotses med stort intresse ute i kommuner och landsting. Vi har konsekvent avvisat också de övriga attackerna mot kommuner och landsting, exempelvis på skolans område. Vårt avslagsyrkande gäller också de olika delfrågorna. Det är typiskt för regeringens politik att man helt och fullt vill fullfölja förslag som innebär indragna statsbidrag men inte vill godta riksdagens beslut om höjning av skatteutjämningsbidragen till kommuner och landsting. Finansutskottet finner regeringens förslag rimliga. Vi anser dem vara orimliga. Den uppfattningen delar de som i kommuner och landsting skall försöka klara de angelägnaste uppgifterna. Den uppfattningen delar alla de som köar för att få vård och annan nödvändig kommunal service. Därför bör regeringens förslag avvisas. Fru talman! På några punkter yrkas i socialdemokratiska reservationer bifall till vpk-motionen 1924 — bl.a. vårt krav att skatteutjämningsreformen skall genomföras i enlighet med 1979 års riksdagsbeslut. Vi kan således stödja reservationerna.

Fru talman! Det ärende vi nu behandlar är ett av dem där oenigheten om de föreslagna åtgärderna tycks stor — att döma av de senaste månadernas debatt. Men när det är fråga om innebörden av de problem som vi på något sätt måste lösa finns, såvitt jag förstår, inte en motsvarande oenighet. Kommunernas ekonomi måste alltid betraktas i ett större sammanhang, där hela samhällsekonomin ingår. Detta gäller i särskilt hög grad i ett läge med ökade ekonomiska problem. Vi måste exportera mer och importera mindre för att minska vårt underskott i bytesbalansen. För att klara detta måste vi investera en större del av de årliga inkomsterna i den utlandskonkurrerande sektorn. Skall den kapitalbildande sektorns andel av våra resurser på detta sätt öka, måste ju också den andel vi konsumerar bli i motsvarande mån lägre. Det krävs därför en dämpad konsumtionsökning såväl för den offentliga verksamheten som för den privata sidan. Att så stort politiskt intresse knyts just till den kommunala konsumtionens utveckling beror inte minst på att medan staten redan genomfört en neddragning av konsumtionsutgifternas ökning, så har den kommunala konsumtionen fortsatt att öka. Den har ökat med 5 20 1979 och beräknas öka med 4,5 90 för innevarande år. När vi påpekar att en fortsatt sådan utveckling inte är förenlig med samhällsekonomisk balans — och det är ett uttalande som också görs i regeringens kompletteringsproposition som lades fram i går — då innebär det inte att den kommunala konsumtionen ej skulle få expandera fortare än den statliga. Tvärtom, utskottet påpekar att det självfallet inte är någon tillfällighet att det råder enighet om att den kommunala verksamheten skall prioriteras framför den statliga när det gäller utrymme för framtida expansion. Det är ju kommunerna och landstingen som i huvudsak svarar för samhällets omsorger om de äldre, för sjukvården, för barnomsorgen med daghem, familjedaghem och andra liknande verksamheter. Det vi måste uppnå är alltså att den kommunala konsumtionen tillåts att öka i en betydligt lugnare takt än hittills. Så här långt råder på det hela taget enighet inom utskottet. Meningsskiljaktigheter har däremot uppstått när det gäller att, som en konsekvens av denna gemensamma bedömning, göra en del begränsningar i statsbidragen till kommunerna. För att kunna se dessa begränsningar av statsbidragen i deras rätta sammanhang bör man ha klart för sig att trots de åtgärder utskottet nu tillstyrker beräknas de totala statliga bidragen till kommuner och landsting år 1981 ändå öka med omkring 11 96. Det är alltså inte fråga om någon drastisk nedskärning. Läser man noga i den socialdemokratiska reservationen vid utskottsbetänkandet, finner man att detta inte heller görs gällande från oppositionens sida. Vad man från det hållet särskilt understryker är tvärtom själva förfarandet att regeringen och riksdagen utöver de årligen återkommande förhandlingarna försöker påverka kommunernas ekonomiska planering även genom att direkt påverka resurstillströmningen till kommunerna. När socialdemokraterna menar att detta innebär att riksdagen frånträder en förhandlingsordning som den själv tidigare rekommenderat, menar jag att detta är missvisande. Att vi vidareutvecklar ett system med frivilliga överenskommelser mellan stat och kommun utesluter inte på något sätt att kommunerna också berörs av andra ekonomisk-politiska åtgärder från statsmakternas sida. Det är ju ändå regeringen och riksdagen som har ansvaret för den samhällsekonomiska balansen. När socialdemokraterna går emot den föreslagna begränsningen av statsbidragen — och hänvisar till de former man har för en överläggning mellan stat och kommun — så innebär detta att socialdemokraterna egentligen går emot den ekonomiska politik som de själva förordar i sin reservation. Annorlunda uttryckt: det räcker inte att säga sig vara för en anpassning av den kommunala konsumtionens tillväxt till vad som samhällsekonomiskt är lämpligt, man måste också vara beredd att genom ibland obehagliga beslut förverkliga en sådan anpassning. Det tycker jag också framgick av Anita Gradins anförande, där hon nämnde att det under de närmaste åren krävs uppoffringar för att vi skall nå ekonomisk balans längre fram. De åtgärder som regeringen föreslår kallar Anita Gradin munväder, men samtidigt avstår hon såvitt jag förstår från att lägga fram några alternativ när det gäller att åstadkomma den här anpassningen. Detta gäller oss här i riksdagen även på ett annat sätt. Kommunalmän brukar med rätta påpeka att just staten har bidragit till många av de stora kommunala utgifterna genom riksdagsbeslut som kräver insats av kommunen. Detta behöver naturligtvis inte vara fel — många angelägna reformer har genomförts på det sättet. Ändå pekar vi i utskottets skrivning på en rad saker som vi måste beakta när det gäller vårt sätt att arbeta. För att börja med de statliga utredningarna — som ju ofta är utgifternas upphov — vill jag nämna att regeringen har utfärdat direktiv till samtliga kommittéer och utredare om att olika förslags effekter på den kommunala ekonomin måste klarläggas i utredningsarbetet. I anslutning härtill föreslår utskottet att riksdagen skall ge regeringen till känna bl.a. följande: Staten bör i största möjliga utsträckning avhålla sig från att ta principbeslut om reformer i de fall där det inte står klart att man på den kommunala sidan har möjlighet att i rimlig tid fullgöra vad man i praktiken åläggs. Inga propositioner bör läggas fram utan att eventuella kommunalekonomiska konsekvenser av de framlagda förslagen är ingående analyserade och utförligt redovisade. Man måste beakta att staten har en del av ansvaret för de kommunala utgifterna även därigenom att en stor del av den kommunala verksamheten bedrivs inom ramen för speciallagstiftning som medför olika åtaganden för kommunen. Inslag i denna speciallagstiftning och andra statliga reformbeslut kan behöva omprövas för att vi skall få en tillfredsställande utveckling av de kommunala konsumtionsutgifterna. Men hur mycket riksdagen än ger regeringen till känna bör vi ändå ha klart för oss att vi här i kammaren har det yttersta ansvaret för hur vi påverkar kommunernas ekonomi genom statliga beslut. Finansutskottet föreslår därför att vi, genom ett särskilt uttalande från riksdagens sida, bör stryka under det krav vi måste ställa på vårt eget arbete här i riksdagen: Riksdagen och dess utskott måste vid beredning av ärenden fylla samma krav på analys och redovisning av de kommunalekonomiska effekterna som finansutskottet förordat i fråga om regeringsförslagen. Varför socialdemokraterna reserverat sig på denna punkt är inte helt lätt att förstå. Det uttalande som utskottsmajoriteten gör ligger ju väl i linje med önskemålen i den socialdemokratiska motionen. Avslutningsvis vill jag säga några ord om en del detaljfrågor som också behandlas i betänkandet. Det finns en socialdemokratisk reservation också när det gäller planeringsunderlaget för överläggningarna mellan regeringen och kommunförbunden. Till bakgrunden hör här — och det antyds också i den socialdemokratiska motionen 1922 — att underlaget vid överläggningarna 1978 inte torde ha varit helt tillfredsställande. Nu har emellertid en översyn skett av de metoder som använts för att mäta den kommunala volymutvecklingen. Vårens överläggningar mellan regeringen och kommunförbunden har skett mot bakgrund av ett material som parterna är ense om. Finansutskottet anser därför inte att det behövs något riksdagsuttalande i den här frågan. I både propositionen och en motion behandlas ett par frågor som har med de kommunala taxorna och avgifterna att göra. Utan att gå in i detalj på vad som här sägs vill jag bara göra det påpekandet, att utskottets gemensamma bedömning av förutsättningarna för den kommunalekonomiska utvecklingen de närmaste åren också får konsekvenser när det gäller taxor och avgifter. Om det är fråga om att iaktta stor sparsamhet i den kommunala verksamheten och i främsta rummet prioritera den sociala omvårdnaden, så finns det inte mycket utrymme för att låta taxor och avgifter halka efter och hamna på en lägre nivå än vad som är rimligt och önskvärt. Den i kommunallagstiftningen inskrivna självkostnadsprincipen anger en högsta nivå för taxorna. Den kommunalekonomiska utveckligen kommer i ökande utsträckning att flytta upp de lägsta godtagbara taxenivåerna. Slutligen några ord om det särskilda yttrandet från de moderata ledamöterna. Det gäller frågan om ett kommunalt skattetak, ett förslag som kan verka långtgående och måhända är tänkt att ge associationer om att man vill sänka skatten. Förslag om kommunalt skattetak kan synas vara ett försök att göra något radikalt åt den kommunala delen av skattetrycket. Meni själva verket är ett kommunalt skattetak ett trubbigt — kanske rent av primitivt — instrument när det gäller att påverka den kommunala utgiftsnivån och få effektivare hushållning med resurserna. Utskottet har pekat på några vägande invändningar mot tanken på ett kommunalt skattetak. Jag vill tillägga att dessa invändningar får en särskild tyngd ifall ett kommunalt skattetak verkligen skulle användas för att få till stånd en påtaglig begränsning av de kommunala utgifterna. Någorlunda enkelt att tillämpa är ett kommunalt skattetak i de fall där det inte betyder så mycket, dvs. om det läggs på sådan nivå att ett fåtal kommuner berörs och ännu färre kommuner behöver göra större ingrepp i budgeten. Men det kan ändå inte vara avsikten att med en så stor principiell förändring av kommunernas självstyrelsemöjligheter få till stånd en så liten begränsning av deras utgifter. Tankarna på ett kommunalt skattetak måste väl snarare innebära att man lägger skattetaket på en sådan nivå att det får en avsevärd effekt på den kommunala ekonomin. Det är just i den situationen som effekten skulle bli ett kraftigt ökat statligt inflytande över den kommunala verksamheten. Och detta skulle strida mot de principer för samspelet mellan staten och kommunerna som riksdagen tidigare har uttalat sig för. När det gäller att nå resultatet att kommunernas ekonomi utvecklas på ett sätt som stämmer överens med möjligheten till samhällsekonomisk balans måste vi enligt utskottets mening fortsätta att arbeta med dels frivilliga överenskommelser mellan staten och kommunerna, dels begränsning av de krav som staten lägger på kommunerna, dels ock åtgärder som påverkar kommunernas ekonomi på andra sätt — t.ex. de statsbidragsförändringar som vi i dag kommer att behandla. Fru talman! Med det jag nu har anfört yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 25.

Fru talman! Jag är något förvånad över att utskottets ordförande inte vågade sig utanför sitt manuskript för att besvara den direkta frågan jag ställde: Tala om vilka reformbeslut ni vill ompröva. Jag har citerat direkt ur betänkandet, där det lyder så här: ”Enligt utskottets mening kan det inte uteslutas att redan fattade statliga reformbeslut kan behöva omprövas för att nå den erforderliga dämpningen av den kommunala utgiftsökningen.” Det behövs ett besked om vad utskottet menar med detta. När Eric Enlund talar om den kommunala konsumtionen som har ökat vill jag påminna om att Kommunförbundet har tittat på hur expansionen fördelas. Barnomsorgen ökar med 1,5 76, skolan med 1,4 26, äldrevården med 0,6 22, den centrala verksamheten med 0,5 26, fritid och kultur med 0,3 20, sjukvården med 0,2 20 och kommunikationerna med 0,1 90. Det skulle totalt medföra en ökning på 4 26, något som tydligen regeringen och finansutskottet anser vara för mycket. Då borde man också tala om på vilka områden man anser att kommunerna skall beskära verksamheten. Är det barnomsorgen, är det skolan, är det äldrevården eller något annat område? Jag tror också att det vore bra om utskottets talesman ville tala om vad man på borgerligt håll ämnar göra med de kommuner som vägrar att strypa utbyggnaden av barnomsorgen och vården av gamla. Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att straffa de kommunerna? Eric Enlund vill inte acceptera den linje som moderaterna drivit, nämligen ett skattetak, men han ställer sig uppenbarligen bakom en rad andra restriktioner för och bestraffningar av kommuner.

Fru talman! Jag tycker att den första delen av Anita Gradins inlägg stämmer ganska väl med det som jag sade. Vi är eniga om att vi befinner oss i en sådan ekonomisk situation att återhållsamhet krävs. Anita Gradin ställer frågan hur kommunerna skall kunna visa lust att leva upp till en gjord överenskommelse om regeringen bryter mot denna, som Anita Gradin menar att regeringen gör. Ja, vi är helt överens om att frågor om den kommunala sektorns volymutveckling och omfattning och om de statliga transfereringarna till kommunerna och landstingskommunerna skall behandlas i regelbundet återkommande överläggningar mellan regeringen och kommunförbunden. Men detta kan ändå inte få hindra en omprövning av statliga utgiftsbeslut, om de samhällsekonomiska förutsättningarna har förändrats, och det har skett i drastisk omfattning, framför allt under det senaste året. Vi har i utskottets skrivning pekat på några faktorer som gör att vi anser att den föreslagna åtgärden är rimlig. Vi säger för det första att den kommunala sektorn under år 1981 kommer att ha en tillfredsställande finansiell situation. Vi menar för det andra att man genom en hårdare utgiftsprövning bör kunna klara de problem som väntas uppkomma på grund av att kommunalskattereformens ökningstakt minskar. För det tredje kommer de kommuner som drabbas att kompenseras särskilt genom omläggningen. För det fjärde kommer ändå, som jag sade i mitt första inlägg, bidragen till kommuner och landsting år 1981 trots de föreslagna åtgärderna att öka med omkring 192. Till Nils Berndtson vill jag säga att det inte finns någon grund för hans påstående att vi skulle låta de svaga grupperna drabbas. Vi säger tvärtom att ökningstakten i den offentliga konsumtionen kommer att vara högre på den kommunala sidan. Anledningen härtill är att kommunerna har ansvaret för omsorger avseende svaga grupper som barn och ungdom, åldringar och sjuka. Men som vanligt är vpk:s yrkanden helt oförenliga med våra strävanden att uppnå balans i ekonomin.

Fru talman! Eric Enlund säger att det inte finns någon grund för påståendet att de svaga drabbas. Men det är ju det som blir följden! I samband med den genomgång som företogs i kommuner och landsting när det blev klart att regeringen ämnade halvera beloppet till skatteutjämningen pekade man överallt på att det var de angelägna områdena, där det behövdes en utbyggnad, som skulle komma i kläm. Då drabbas faktiskt de svagaste, även om inte Eric Enlund vill erkänna det. Han säger att han inte vill gå in på enskildheter i diskussionen med vpk. Men det är faktiskt ingen liten enskildhet, Eric Enlund, att ta bort hälften av det som riksdagen i fjol beslutade skulle överföras till förbättring av skatteutjämningssystemet. Kvar står det faktum att finansutskottet uttalar att man inte kan utesluta att redan fattade statliga reformbeslut kan behöva omprövas för att få till stånd den dämpning i den kommunala utgiftsökningen som man vill uppnå. Jag har ännu inte fått något svar på vad det är finansutskottet vill rekommendera regeringen att göra. På vilka områden är det som finansutskottet anser att man skall ompröva redan fattade statliga reformbeslut? Finansutskottets linje är mycket oroande för de svaga grupperna i samhället.

Fru talman! Jag vill till både Anita Gradin och Nils Berndtson säga att effekten av att man fördelar det andra steget i skatteutjämningsreformen på två år blir en summa av ungefär 355 milj.kr. på årsbasis. Om man jämför det beloppet med de stora utgiftsökningar på de tunga områdena — barnomsor gen, åldringsvården, långtidsvården — som automatiskt drabbar kommunerna kan man inte hävda att propositionens förslag och finansutskottets förslag skulle innebära något svårt avbräck i kommunernas verksamhet. Sedan vill jag ytterligare till Nils Berndtson säga att om man finner det ofrånkomligt att vidta begränsningar i den offentliga konsumtionen — såvitt jag förstår har ingen direkt bestridit detta — och om man då så långt som det är möjligt försöker skydda de sektorer som omfattar omsorgen om de ekonomiskt svaga grupperna i samhället är det ett sätt att ge förtur för just de grupperna. Jag måste på nytt säga till Nils Berndtson att om kommunisterna inte vill tala om var de skall ta pengarna till alla sina reformer, så är en diskussion inte meningsfull. Nu talar vi om kommunernas ekonomi, dvs. en liten del i ett större ekonomiskt sammanhang. Ni kommunister yrkar som vanligt på ökade insatser, men ni säger inte ett ord om var pengarna skall tas. Sammantaget betyder era förslag att hela vår ekonomi skulle rasa ihop. Det är ni själva också medvetna om, såvitt jag förstår, för väldigt ofta garderar ni er med att säga att hela samhället måste omdanas för att era förslag skall kunna förverkligas. Det är förvisso nog så sant. Att nu diskutera kommunernas ekonomi med Nils Berndtson tycker jag kan liknas vid att diskutera upprustningen av ett antal rum i ett hus och hur mycket det skall få kosta med en person som i grund och botten anser att hela huset skall rivas. Det kan man inte gärna finna meningsfullt.

Fru talman! Frågan om kommunalekonomin har ju varit föremål för kammarens uppmärksamhet flera gånger under de senaste månaderna. Egentligen har inte så särskilt mycket nytt tillkommit utöver vad som finns i kompletteringspropositionen. Jag tror att man ändå måste slå fast att det numera, och i vart fall i princip, råder enighet om att det är omöjligt att sanera den totala samhällsekonomin om inte kommunernas och landstingens expansionstakt dämpas. Det är naturligtvis inte den enda åtgärd som erfordras för att vi skall kunna komma till rätta med de betydande balansproblemen härvidlag, men den är en av flera nödvändiga åtgärder. De sakskäl som redovisas för de ståndpunkterna är numera överväldigande, och de har länge varit uppenbara för den som har velat se. Finansutskottets skrivning är från kommunala utgångspunkter i särskilt ett avseende mycket tillfredsställande. Det är praktiskt taget första gången som det finns mycket påtagliga uttalanden av innebörd att det föreligger en klar redovisningsplikt för regering och riksdag när det gäller de kommunalekonomiska konsekvenserna och effekterna av skilda beslut.

Det har tyvärr inte varit möjligt att i utskottet nå enighet med oppositionen, vare sig i formuleringarna eller vad gäller de faktiska förslagen.

En icke oväsentlig sak finns nämligen inte omnämnd där, nämligen det förhållandet att om ett utskott få idén att ändra ett förslag, så är det också utskottets plikt — icke bara regeringens i propositionerna — att redovisa de kommunalekonomiska effekterna. Jag är emellertid ganska övertygad om att det på den punkten i realiteten ganska snart kommer att vara möjligt att uppnå en mer vidsträckt enighet. För Anita Gradin, som hittills varit talesman för oppositionen i detta ärende och som liksom jag varit kommunalpolitiskt aktiv under en lång tid, skulle jag bara vilja påpeka ett par saker. Anita Gradin återkommer till den socialdemokratiska standardförebråelsen, att en senareläggning av hälften av en förbättring — för det är ändå fråga om en sådan — i själva verket bara är motiverad av en önskan att komma åt kommunerna. Som alla inser är det ju helt enkelt inte på det sättet, utan det är statsfinansiella skäl som har varit avgörande. När man måste strama åt måste naturligtvis också kommunerna hjälpa till. Dessutom är en dämpning av den kommunala expansionen på mycket goda grunder en självklarhet. Åren 1979-1980 kommer man nämligen att överskrida uppsatta riktmärken med storleksordningen 50 96. Det är alltså skälen. Det är alltså inte någon önskan vare sig från majoriteten i finansutskottet eller från regeringen att bestraffa. Anita Gradin talade också om att man gemensamt skulle ägna sig åt ett konstruktivt framtidsbygge. De signaler som hittills har kommit i den offentliga debatten visar dock att så fort det blir fråga om att försöka skapa ordning på ekonomin — vilket ju måste betalas på något sätt av någon — då är man inte med. I detta skede innebär socialdemokraternas bidrag till en konstruktiv sanering av ekonomin att de säger nej till en senareläggning och nej till begränsningar i skolbyggnadsbidragen. Det är i själva verket inte mycket annat än en variant, översatt till detta ämnesområde, av den kommunistiska tesen: lönerna upp och priserna ner. Det är alldeles klart, som Anita Gradin också framhöll, att det blir nödvändigt att ompröva befintlig verksamhet. När detta framställs såsom något överraskande eller någonting som kommunerna helt överrumplingsvis får besked om, vill jag emellertid påpeka att kommunerna praktiskt taget haft tio år på sig att se till att de anpassar sig till ett rimligt samhällsekonomiskt utrymme. Vi har under hela 1970-talet träffat uppgörelser om nomiska frågor Hu begränsade skattehöjningar av olika natur, men kommunerna har praktiskt taget varje gång underlåtit att hålla dem. Vi har gjort ett försök med en uppgörelse om volymtillväxten. Den har misslyckats. Det finns mot denna bakgrund skäl i att säga att nu har vi nått nära slutet på den erforderliga bromssträckan. Nu måste det vara möjligt att i varje fall avsevärt nedbringa hastigheten. I själva verket är kommunsektorn gynnad jämfört med andra sektorer. Det framgår inte minst av de beräkningar som är presenterade i kompletteringspropositionen. Jag skall, fru talman, avslutningsvis säga några ord om den moderata motion som i utskottet har föranlett ett särskilt yttrande, alltså motionen 1061. Den går ut på att man skulle få en beredskapslagstiftning till stånd, som gör det möjligt att för den händelse man bedömer en sådan åtgärd nödvändig införa lagstiftning om kommunalt skattetak. Det är alltså inte en motion som syftar till att ett sådant skattetak nu skall införas. Det är uppenbart att utredningsarbetet inom kommunalekonomiska utredningen inte är en tillfredsställande utredningsinsats för att ligga till grund för en sådan lagstiftning. Det tror jag i och för sig att alla är medvetna om. Bland de motiv som anförs mot själva tanken att över huvud taget tillgripa lagstiftningsåtgärder, som syftar till att begränsa den kommunala beskattningsrätten, är först och främst den kommunala självstyrelsen, fastän det i själva verket råder delade meningar om huruvida den kommunala självstyrelsen verkligen förutsätter en obegränsad rätt att höja skatten. Det kunde vara intressant att få detta utrett. Vidare varnar man i utskottets skrivning för att en lagstiftning kan bli besvärlig och tekniskt komplicerad och leda till en detaljreglering. För detta påstående redovisas dock inte någon som helst grund. Utskottets ordförande nämnde här att han betraktade detta instrument såsom trubbigt. Han sade, om jag inte missförstod honom, att om det får någon effekt på kommunerna blir det besvärligt. Ja, men det är ju meningen. Det går inte att åstadkomma en dämpning utan att det blir besvärligt. Då skall man ha ett lagligt instrument för detta. Jag beklagar att majoriteten ännu inte har kunnat vinnas för att en ordentlig lagstiftningsförberedelse skall komma till stånd. Risken är att om — eller troligare när — lagliga begränsningar i kommunernas beskattningsrätt blir nödvändiga, dessa sker på ett sämre sätt än som i och för sig hade varit nödvändigt. Det är alltid bra med beredskap. Det enklaste — detta säger jag rent parentetiskt — är att lagstifta om omedelbart kommunalt skattestopp. Vi har konstaterat från moderat håll att det finns en annan möjlighet. Även om nu inte riksdagen är beredd att beställa en lagstiftning, så kan regeringen som en naturlig beredskapsåtgärd titta på detta besvärliga lagstiftningskomplex i syfte att ha en lagstiftning förberedd när och om den behövs. Fru talman! Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan, med instämmande i de synpunkter som finns i det särskilda yttrandet från utskottets moderata ledamöter.

Fru talman! Jag är helt ense med Anita Gradin om att det i riksdagen under en lång följd av år har fattats beslut som har inneburit en kraftig övervältring av utgifter på kommuner och landsting. Det har skett med utgångspunkt i regeringsförslag som kommit från regeringar av olika färg. Men samtidigt skall vi vara på det klara med att under de senaste åren har transfereringarna till kommunerna, i pengar räknat, ökat mycket starkt. Vi är nu under 1980 på väg att närma oss 10 miljarder i allmänna, ospecificerade statsbidrag och upp mot 30 miljarder i övrigt. I själva verket har kommunerna fått en hel del bistånd. Bromssträckan har pågått sedan 1972/73. Volymutvecklingen har vi talat om bara under de senaste åren. Kommunerna har höjt skatten med 6 kr. på åtta år, och jag tycker inte att det är särskilt bra mot bakgrund av att de samtidigt hela tiden har fått kraftigt höjda statsbidrag.

Fru talman! De kommunalekonomiska frågorna behandlade finansutskottet också tidigare i samband med budgetpropositionen. Utskottet delade då budgetministerns uppfattning att regeringen bör överväga vilka åtgärder som skall vidtagas för att uppnå en långsammare takt i de kommunala utgiftsökningarna. Men finansutskottet konstaterade redan då att det i många fall är riksdagens beslut som i hög grad påverkar den kommunala utgiftsökningen. Därför sade också finansutskottet, att det under detta och kommande riksmöten måste vara en målsättning att inte åsamka kommuner och landstingskommuner nya utgifter till följd av statliga beslut. Om det i undantagsfall läggs fram ytterligare förslag till sådana utgiftsökningar skall utskottet, vid beredning av sådana ärenden, noga analysera de kommunalekonomiska konsekvenserna. När vi i dag behandlar finansutskottets betänkande om den kommunala ekonomin tar utskottet ytterligare ett stort steg på den tidigare inslagna vägen. Utskottet konstaterar att kommunernas ekonomi har ett avgörande inflytande på den totala samhällsekonomin. Därför är det också naturligt att den kommunala sektorns utveckling är och blir föremål för statsmaktens uppmärksamhet. Det råder således en bred politisk enighet om att en neddragning av ökningstakten i kommunernas och landstingskommunernas konsumtion är nödvändig. Detta är en förutsättning om vi skall kunna återföra balansen i den svenska ekonomin. En förutsättning för att nå detta mål är att alla parter är inställda på att försöka lägga om kursen. Det finns i dag en stor förståelse ute bland de kommunala förtroendemännen för den svåra ekonomiska situation Sverige befinner sig i. Därför kan nu regeringen också få förståelse för åtgärder som föreslås för att reducera budgetunderskottet i handelsbalansen. Finansutskottet vill emellertid betona, att de överläggningar som äger rum mellan staten och kommunförbunden bör ske regelbundet och att parterna skall vara överens om ett hållbart underlag. Detta underlag måste göra det möjligt att klart bedöma förutsättningarna för den kommunala verksamheten och effekterna av olika åtgärder och beslut. Det kan väl i det här sammanhanget konstateras, att det underlag som fanns vid överläggningarna 1978 inte var tillräckligt. Det är därför med tillfredsställelse som man nu kan konstatera, att det finns ett bättre beslutsunderlag, när det gäller att bl.a. mäta den kommunala volymutvecklingen. Den arbetsgrupp som har tagit fram detta underlag har bestått av representanter för regeringskansliet och de båda kommunförbunden. Med anledning av detta finns det i dag ingen som helst anledning att såsom framhålls i den socialdemokratiska motionen och reservationen göra något uttalande till regeringen i denna fråga. Från centerns sida har vi hävdat att många beslut som fattas av riksdagen och regeringen med fördel borde anförtros åt kommunerna. Att flytta besluten närmare människorna innebär också helt klart att vi har ålagt kommunerna många nya uppgifter, som också har ekonomiska konsekvenser. Det är därför vi från centern alltid har hävdat vikten av en kommunal skatteutjämningsreform. Det har också genomförts stora och betydande transfereringar till kommunerna under de senaste åren. Centern som parti ser det självfallet som något mycket positivt, att en så stor del av medborgarnas gemensamma angelägenheter handläggs av kommuner och landsting. Kommunernas och landstingens starka ställning utgör i själva verket en av de bästa garantierna för en decentraliserad samhällsorganisation. Utan denna mycket positiva inställning till kommunerna skulle självklart heller inte den nuvarande och tidigare trepartiregeringen ha medverkat till den omfattande överföring av ekonomiska resurser till kommunerna som ägt rum de senaste åren. Enbart skatteutjämningsbidragen har sedan 1976 fördubblats. Det är en uppräkning som haft stor betydelse för kommunernas allmänna verksamhetsutveckling. Men framför allt har den bidragit till en utjämning mellan fattiga och rika kommuner. Den spelar på så sätt också en mycket viktig roll ur regionalpolitisk synpunkt. Till skatteutjämningsbidragen skall läggas statsbidragen till skola, barnomsorg, beredskapsarbeten för ungdom m.m. Totalt har statsbidragen till kommunerna de senaste två åren ökat med över 4 miljarder om året — från 30 miljarder till 38,5 miljarder. Även med den senareläggning med ett år av en del av skatteutjämningsreformen som regeringen föreslagit, kan man förutse ett bidragstillskott av samma storleksordning för nästa år — 1981. Indirekt har kommunerna också fått ett ökat ekonomiskt utrymme genom borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften. Det är den politiken som socialdemokraterna försöker få att framstå som ett ekonomiskt strypgrepp på kommunerna. Det gråts verkligen många krokodiltårar på det hållet i dessa dagar. Men det finns givetvis flera reformer som under den senaste tiden ytterligare har påverkat den kommunala volymökningen. Utskottet pekar på reformer inom flera områden, t.ex. den nya läroplanen för grundskolan, dimensioneringen av gymnasieskolan, socialtjänstlagen, arbetsmiljölagen, beslutet om narkomanvården och energisparprogram. Vidare kommer den regionala trafikplaneringen att medföra kostnader för kommuner och landsting, liksom beslutet om den samlade skoldagen. Riksdagen har ju vid ett flertal tillfällen uttalat sig för att denna skall genomföras. Allt detta får givetvis konsekvenser i den kommunala ekonomin. Därför är det, som utskottet vill betona, angeläget att staten är mycket återhållsam med beslut som driver de kommunala utgifterna i höjden. Det är viktigt att här i kammaren betona vad utskottet skriver i detta avseende — det har tidigare i debatten också framhållits av utskottets ordförande. Jag citerar från betänkandet: ”Det måste nu krävas att en mycket ingående analys av de samhällsekonomiska förutsättningarna för att genomföra nya reformer görs i varje enskilt fall. Staten bör i största möjliga utsträckning avhålla sig från att ta principbeslut om reformer, om det inte står klart att man på den kommunala sidan har möjlighet att i rimlig tid fullgöra vad man i praktiken åläggs. Ett primärt krav är naturligtvis att, som det uttrycks i propositionen, statsmakterna i det löpande arbetet klarlägger olika reformers effekter på den kommunala volymutvecklingen och på den kommunala ekonomin.” Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna i detta avseende inte har kunnat ansluta sig till majoritetens skrivning i finansutskottet. Socialdemokraterna har i sin reservation 1 pekat på nödvändigheten av att hålla tillbaka både den privata och den offentliga konsumtionsökningen under de närmaste åren. Med den skrivning som majoriteten i utskottet har borde det inte ha varit någon svårighet för socialdemokraterna att ansluta sig till den allmänna motiveringen när det gäller den kommunala ekonomin, som dessutom ges regeringen till känna. Men det är väl så, att det i dag skall vara konfrontation till varje pris från socialdemokraternas sida. I motion 1061 av bl.a. Lennart Blom yrkas att ett konkret förslag till lämplig utformning av en lagstiftning rörande kommunalt skattetak skall utarbetas. Lennart Blom har nyligen här i talarstolen utvecklat sin syn på det särskilda yttrande som med anledning av utskottets behandling av motionen har avlämnats av moderaterna i finansutskottet. Utskottet har i betänkandet redovisat de krav som måste uppfyllas för att systemet med överläggningar mellan staten och kommunerna skall fungera. Förutsättningarna för att dessa krav skall kunna uppfyllas bör vara betydligt bättre vid de överläggningar som i framtiden skall ske mellan parterna. Därför finns det nu ingen som helst anledning att göra någon utvärdering av ett skattetak för kommunerna. Från centern vill vi starkt understryka att det inte kan bli fråga om något kommunalt skattetak för kommunerna. Ingen har kunnat visa hur ett sådant tak skulle kunna konstrueras för att rättvisa skall kunna skapas mellan de olika kommunerna. Dessutom kan det betonas att den kommunala beskattningsrätten är skyddad i grundlagen. Det finns naturligtvis mera som kan göras för att ytterligare utjämna olikheterna kommuner emellan.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

Fru talman! En kort replik till Rolf Rämgård. Han säger utan reservationer att den kommunala beskattningsrätten är skyddad i grundlag. Detta är ett påstående, inte något faktum. Vad som behöver klarläggas är hur det förhåller sig på den punkten. Och även grundlagar kan faktiskt ändras. Skulle det bli nödvändigt att ändra grundlagen på den här punkten bör man förbereda det. Den andra synpunkten till Rolf Rämgård: Man kan givetvis tänka sig andra konstruktioner för att se till att kommunerna hålls någorlunda i schack. En konstruktion som naturligtvis är helt genomförbar är att villkora statsbidrag — om inte de uppgörelser som träffas om återhållsamhet hålls så blir man av med statsbidraget. Jag har stora sympatier för den utvägen. Jag tror nämligen att det är alldeles nödvändigt att se till att kommunerna verkligen får upplysning om sakernas tillstånd.
Fru talman! Anita Gradin påstår att det skulle vara att svika kommunerna om vi inte nu genomför den beslutade reformen i den takt som vi tidigare har tagit ställning för. Men vi har ett svårt läge för samhällsekonomin, som bl.a. oljeprishöjningarna orsakat. Om man tar hela andra etappen av skatteutjämningen år 1981 får man en ökning av budgetunderskottet och förmodligen också större utlandsupplåning. Det rör sig om en fördröjning på ett år av ett belopp som motsvarar en tiondel av det totala skatteutjämningsbidraget. Därutöver kommer man att öka det s.k. extra skatteutjämningsbidraget för kommuner som får svårigheter. Genomsnittligt är dessutom kommunernas ekonomi 1980/81 tämligen god, tack vare att ökningen av arbetsgivaravgifter och liknande avgifter kunnat begränsas sedan regeringsskiftet 1976. Socialdemokraterna verkar nu väldigt angelägna om att bygga ut skatteutjämningsbidraget, men under hela deras regeringstid var de måttligt intresserade av att öka den här volymen till kommunerna. Efter ständigt upprepade krav från centern nådde vi 1976 upp till ca 3,2 miljarder i transfereringar till kommunerna. Men från 1976 har, som jag betonade tidigare, utjämningsbidragen mer än fördubblats, och de uppgår nu till ca 7,4 miljarder. Det är alltså en verkligt stor skillnad, fru Gradin, på de transfereringar som skett. Till Lennart Blom vill jag säga att vi från centern inte finner någon som helst anledning att nu ta ifrån kommunerna beskattningsrätten. Moderaterna har i ett särskilt yttrande pekat på att man bör göra en utvärdering av ett skattetak för kommunerna. Det sker emellertid överläggningar mellan kommunförbunden och staten, och med den plattform som man nu kommit överens om har man betydligt större förutsättningar att nå överenskommel ser på den sidan. Det finns därför ingen som helst anledning att nu kräva någon sådan utvärdering.

Fru talman! Låt mig för ordningens skull notera att vad den moderata motionen går ut på är kanske inte i första hand en utvärdering, utan det är helt enkelt att man bör vidta ett förberedande lagstiftningsarbete och en undersökning av detta viktiga område, vilket ju KEU inte hann med. Det är därför kanske inte någon stor skillnad i åsikt mellan Rolf Rämgård och mig. Vad vi eftersträvar är således att man skall undersöka hela fältet och åstadkomma en lagstiftning som kan sättas i kraft om och — vilket är troligare — när den behövs.

Fru talman! Socialdemokraterna har ofta kritiserat de borgerliga regeringarnas handläggning av skolbyggnadsfrågorna. Bl. a. har vi framfört krav på ökade anslag, krav som avslagits av den borgerliga majoriteten. Vi har 1978 motionerat om förenklingar av administrationen av statsbidragsgivningen, något som också de borgerliga varit med om att stödja. Vår förvåning blev stor när resultatet av våra krav om förenklingar presenterades. Förenklingarna blev i den borgerliga regeringens hand till bl.a. indragning av hela anslaget till skolbyggnadsverksamheten. I sanning en reform av borgerligt märke! Anslaget till skolbyggnadsverksamheten är nu 320 milj.kr. om året. Dessutom tillkommer 9 miljoner till förhyrande av skollokaler. Såsom framgår av den avvikande mening vi avgivit till utbildningsutskottets betänkande är det inte den nuvarande utformningen av skolbyggnadsstatsbidraget vi slår vakt om — tvärtom. Vi önskar förenklingar och kan tänka oss att statligt stöd till kommunerna för skolbyggen kan utgå i andra former. Men vi finner det oacceptabelt att man med ett penndrag slopar hela bidraget med de konsekvenser detta får för kommuner och landsting och för försörjningen med skollokaler. Upprördheten inom skolvärlden och hos kommunerna var stor redan då regeringens arbetsgrupp publicerade sitt förslag om att avveckla statsbidra get till skolbyggen. Trots den otillständigt korta remisstiden hann en del värdefulla synpunkter framföras. Regeringen brydde sig dock inte om att ta hänsyn till dessa synpunkter, eftersom man i realiteten fattat sitt beslut redan innan remisstiden gått ut. En praktiskt taget enig remissopinion dömde ut arbetsgruppens förslag. Bl. a. uttalade länsskolnämnden i Värmlands län att den ”vände sig med skärpa mot utredningens teoretiska och lättsinniga resonemang”. Många kommuner gör uppskattningar av bidragsförlusten på gymnasieskolsidan. För Luleå innebär förlusten 30 milj.kr., Haninge och Trollhättan uppger att man mister 13 miljoner vardera fram till 1983, Malmö 20 miljoner, Göteborg 15-18 miljoner och Jönköping 5,5 miljoner årligen. Upplands-Bro anger att slopandet av statsbidraget betyder en skattehöjning med 80 öre. Jag vill fortsättta, fru talman, att föra fram synpunkter från fältet. Sådana har ymnigt förekommit i den här debatten. I senaste numret av Skolledaren, nr 4 1980, säger vice VD i Kommunförbundet Sten-Sture Landström: ”De förslag om indragna statsbidrag på skolområdet som regeringen nu har lagt på riksdagens bord inger mycket stora bekymmer. Den ansträngda kommunalekonomin blir ännu mer pressad. Främst gäller detta naturligtvis förslaget att statsbidraget till skolbyggen ska slopas från läsåret 1981/82. Propositionen härom lades märkligt nog fram redan innan remissinstanserna avgett sina yttranden över utredningsförslaget. Remissbehandlingen blev alltså helt illusorisk.” I det här numret av Skolledaren framgår det också att upprördheten inte bara har kommunalekonomiska orsaker. Det handlar också om utbildningspolitiska principer. Lars Höglind, som är skoldirektör i Västerås, säger: ”Om kommunen tvingas finansiera dessa miljoner på annat sätt kan vi bli tvingade att göra hårda prioriteringar bland byggobjekten.

——-. Skulle statsbidraget försvinna riskerar skolan att högst avsevärt få skära ner sitt byggnadsprogram. Konsekvenserna blir svåra.” Enligt Göteborgs-Posten säger en bekymrad vice ordförande i skolstyrelsen i Göteborg: ”Om statsbidragen för nya skolbyggnader dras in är risken mycket stor att de planerade högstadieskolorna i Gårdsten och på Styrsö samt Angeredsgymnasiet inte blir byggda.” I C-länets landsting har debatten gått mycket het.

Det blir i själva verket tvärtom, vilket på följande sätt slås fast i ett yttrande från länsskolnämnden i Kristianstads län. Den skriver: ”Ett avskaffande av det särskilda statsbidraget till skolbyggnation kan inte vara till skolans fördel.” Regeringen säger i högtidliga sammanhang, t.ex. i regeringsförklaringen och i andra ordrika dokument, att den önskar att små skolor skall byggas. Samtidigt handlar regeringen så, att kommunerna får det mycket svårare att över huvud taget bygga skolor. Naturligtvis blir det särskilt svårt att bygga fler små skolor, vilket bevisligen innebär en högre byggkostnad. Redan 1977 drog den borgerliga regeringen i sin kompletteringsproposition in 10 90 av skolbyggnadsstatsbidraget och föreskrev att statsbidrag till små skolbyggen inte alls skulle utgå. I dag tar man steget fullt ut och drar in hela statsbidraget. Särskilt allvarligt blir regeringens besparingsförslag med tanke på gymnasieskolan, övergångsbestämmelserna till trots. Vi ser nu framför oss en situation där gymnasieplaneringen avstannar och kommunerna kommer att låta bli att bygga ut gymnasieskolan eller att ersätta gamla lokaler. Det kommer att vara mycket frestande att för yrkesutbildningen försöka hyra in sig i äldre fabrikslokaler eller att förlägga utbildningen till företag. Det här innebär att det pågår en smygande förändring av gymnasieskolan. Moderaterna vrider utvecklingen tillbaka och försöker torpedera den integrerade gymnasieskola som de egentligen aldrig ställt upp för. Centern och folkpartiet låter detta ske. Tidningen Fackläraren ser regeringens samlade handlande när det gäller gymnasieskolan som ett ”attentat mot yrkesutbildningen”. Det finns stor anledning att instämma i det. Fru talman! I propositionen heter det på första sidan: ”För det första måste den kommunala utgiftsökningen dämpas jämfört med utvecklingen de senaste åren.” Sedan utpekar man särskilt skolbyggnadsstatsbidragen, och de är också tungt vägande. Jag måste då fråga: Anser de borgerliga att kommunerna har byggt för många skolor för att möta behovet av nya skollokaler för grundskolan i nya stadsdelar eller det ökade lokalbehovet i gymnasieskolan som beror på ökningen av ungdomskullarna eller på ungdomarnas ökade önskan att skaffa sig gymnasieutbildning? Alltså: Har vi byggt för många skolor? Vill de borgerliga nu minska skolbyggandet trots de stora behov som kommunerna redovisat? Titta bara på den lista av gymnasieskolor som kommunerna anser sig ha behov av att bygga som vi har fogat till utbildningsutskottets yttrande i vår avvikande mening. Vi socialdemokrater tar på det bestämdaste avstånd från de borgerliga förslagen till försämringar av kommunernas möjligheter att skapa en god skola. Jag yrkar bifall till reservationen 4.

Fru talman! Ovedersägligen är det så att om man tar bort ett statsbidrag som tidigare har utgått till kommunerna innebär det ett inkomstbortfall för dessa. Flera talare har tidigare i dag varit angelägna om att framhålla de nackdelar som kan uppstå om inkomsterna minskar. Men när det gäller skolbyggandet är bilden litet mer komplicerad. Det finns också fördelar att vinna med att ta bort statsbidraget. Den viktigaste fördelen är möjligheten till samplanering mellan skolbyggandet och övrigt samhällsbyggande. Alltför många nya bostadsområden har producerats i det här landet där just skollokalerna har kommit till alltför sent, ibland inte förrän de tilltänkta eleverna är på väg att lämna skolpliktig ålder. Skälet har många gånger varit att kommunen står och stampar i statsbidragskön. Likaså vet alla som har erfarenhet av skolbyggande hur många gånger det har hänt att kommunen har haft en ambitiös planering, i god tid startat en projektering av nya skollokaler och haft färdiga handlingar för att kunna bygga med kort varsel. Sedan har man fått vänta i flera år för att få det eftertraktade statsbidragsbeslutet — och då, vid den slutliga upphandlingen, kunnat konstatera att kostnadsutvecklingen har varit sådan att skillnaden mellan den ursprungligen beräknade kostnaden och den verkliga kostnaden vid byggnadstillfället är så stor att den inte täcks av statsbidraget. Då kan man fråga sig vad väntandet har tjänat till. Till allt detta skall läggas den väsentligt förenklade administrativa hantering i kommunerna som blir följden om propositionens förslag genomförs.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
Fru talman! Om detta — att systemet är krångligt — har vi ingen avvikande mening. I den uppfattningen instämde också de borgerliga partierna när vi motionerade 1978. Därför bör man ändra i och förenkla regelsystemet. De borgerliga påstår sig vilja använda regeringsmakten för att bekämpa krångel och byråkrati. I den här frågan kan man också ta hjälp av en utredning som nyligen har lagt fram sitt förslag, nämligen skoladministrativa kommittén, som föreslår förenklingar i systemet. Men lös inte frågan med ett Alexanderhugg genom att avskaffa hela bidraget! Jag konstaterar också att Larz Johansson inte kan eller vill svara på mina frågor om det har byggts för många skolor eller om ni tycker att det skall byggas färre i fortsättningen.
Fru talman! Jag kan gärna svara med det citat som Lena Hjelm-Wallén själv använde tidigare. Jag skall inte åberopa vem som har gjort det uttalandet utan använder det gärna utifrån Lena Hjelm-Walléns egna utgångspunkter. Citatet lyder: ”Om kommunen tvingas finansiera dessa miljoner på annat sätt kan vi bli tvingade att göra hårda prioriteringar bland byggobjekten. Detta torde då främst drabba grundskolan och leda till att skolbyggandet i nya stadsdelar ' skärs ned och områdets elever tvingas resa till befintliga skolor i äldre stadsdelar.” I all sin aningslöshet är detta en utomordenligt bra beskrivning av den situation som vi befinner oss i och de åtgärder som måste vidtas. Är man i en besvärlig ekonomisk situation, krävs det att kommunerna gör hårda prioriteringar. Det har krävts tidigare att vi skulle göra sådana prioriteringar när det gällt skolbyggandet. Ingen kommun har kunnat bygga alla de skolor som man egentligen skulle ha önskat för att tillfredsställa alla de önskemål som rests, framför allt från de skolansvariga. Vi har också sett många exempel på att när man byggt nya bostadsområden så har äldre stadsdelar blivit mer eller mindre avfolkade och skollokaler som har varit i gott skick och fullt användbara tomställts. Det är ingen katastrof om man då måste tillgripa metoden att skjutsa elever från nybyggda områden för att utnyttja de skollokaler som redan finns. Det är inte märkligare att skjutsa dessa elever än att skjutsa elever på andra håll, exempelvis i glesbygden. Det är det det handlar om — att dra nytta av de resurser vi har och att göra hårda prioriteringar. Det måste man göra i ett besvärligt kommunalekonomiskt läge.
Fru talman! Centerns företrädare Larz Johansson menar alltså att kommunerna har satt i gång onödiga skolbyggen. Jag måste då tolka honom så att det i framtiden skall byggas färre skolor. Larz Johansson instämmer alltså i vad Lennart Blom sade för en stund sedan, nämligen att de här åtgärderna är till för att göra det ”mera besvärligt” för kommunerna.
Fru talman! Självfallet är Lena Hjelm-Walléns tolkning felaktig. Inte heller Lena Hjelm-Wallén kan väl bestrida att det, om man har en besvärlig ekonomisk situation — i riket i dess helhet eller ute i kommunerna — är nödvändigt att göra prioriteringar. Det vore väl märkligt annars. Är den ekonomiska situationen litet besvärligare än tidigare, blir naturligtvis prioriteringarna hårdare. Man kan ge ett annat exempel på detta. Vi behandlar i dagarna en proposition om hur vi skall försöka ge fler elever i gymnasieskoleåldern möjlighet att få en utbildning i stället för enbart beredskapsarbeten. Den propositionen syftar till att kommunerna i stället för att bygga nya institutioner som de inte har möjlighet till - och som så småningom heller inte skulle bli oundgängligen nödvändiga, eftersom vi har ett vikande underlag av elever i gymnasieskoleåldern — skulle ges möjligheter att utöka den företagsförlagda utbildningen. Det recept som socialdemokraterna då har är att yrka avslag på propositionen. På det sättet löser man inte några problem.
Fru talman! Jag kommer att hålla ett mycket kort anförande, med hänsyn till allt som har sagts tidigare om skolbyggena. Jag har begärt ordet för att tala något om dem. Men tillåt mig, fru talman, att först understryka att det var ett mycket intressant anförande som Larz Johansson höll, ett anförande som jag skall medverka till att det blir utskickat till landets kommuner. Innehållet i det anförandet innebär nämligen att det är bra för kommunerna att statsbidraget till skolbyggena slopas. Det har ingen tidigare sagt här i dag, utan de borgerliga företrädarna har ju i princip beklagat att de av statsfinansiella skäl anser sig vara tvingade till det här. Ingen har före Larz Johansson talat om för kammaren att det egentligen var nyttigt att kommunerna slipper de här pengarna. Det är intressant för alla oss i den här lokalen som är kommunalmän att nu få det beskedet från centerpartiets talesman i debatten om anslagen till skolbyggena. Fru talman! Jag begärde ordet för att deklarera följande: Vi har i Sveriges riksdag varit överens om att det är stora problem i våra skolor. Vi har olika meningar om varför det är på det sättet, och kritiken har varit hårdast från moderata samlingspartiets företrädare genom åren. Men vi har nått bred enighet om att vi skall genomföra ett reformarbete i skolan — det har skett framför allt på grundskolans område, men det pågår också ett reformarbete i gymnasieskolan. Det som nu händer är att reformarbetet på skolans område kraftigt skadas och avstannar. Det sker genom det här förslaget att dra in statsbidragen till kommunerna för hyrande av skollokaler och slopa det när det gäller byggandet av nya skolor, men den kompletteringsproposition vi fått andas också en antydan om att reformarbetet på skolans område nu måste ske i långsammare takt än vi har tänkt oss. Det här är utomordentligt allvarligt, därför att situationen i skolan har ju också ett klart samband med situationen bland ungdomarna i samhället i övrigt. Och vi har ju varit överens om att för att kunna angripa ungdomsproblematiken måste vi göra stora insatser i skolan, och där är i dag lokalerna den allvarliga flaskhalsen. Att försena genomförandet av lokalbyggnadsprogrammet innebär allvarlig skada för reformeringen av skolan. Fru talman! Om kommunerna ändå vill fullfölja sitt lokalbyggnadsprogram leder det till ofrånkomliga skattehöjningar i ett redan pressat kommunalekonomiskt läge. Det är för att markera detta och för att uttrycka mitt beklagande av de attacker mot reformeringen av skolan, vilka den borgerliga majoriteten nu håller på med, som jag har gjort detta inlägg.

Fru talman! Det var en något enkel argumentationsteknik som Stig Alemyr tillämpade. Jag är tacksam om Stig Alemyr hjälper till att sprida det uttalande som jag gjorde, därför att jag är övertygad om att kommunalmännen ute i landet är läskunniga, och de kan läsa inlägget från början. Jag sade inledningsvis att det är många här som har beskrivit de nackdelar som uppstår, när man tar bort ett statsbidrag — jag sade att ovedersägligen är det så att nackdelar uppstår. Men jag fortsatte med att säga att det finns också fördelar. Jag nämnde några av dem för att visa att också det statsbidragssystem som vi har i dag är sådant att det kan kritiseras. Och märkligt nog, Stig Alemyr, fick jag då genast instämmande av Lena Hjelm-Wallén, som i långa stycken höll med om det som jag hade sagt rörande dessa fördelar. Det är precis lika ovedersägligt att dessa fördelar finns som att nackdelarna finns, så jag hyser ingen oro, om det är fler som får möjlighet att ta del av uttalandet.
Fru talman! I den talarordning som vi preliminärt kommit överens om finns det ingen talesman för utbildningsutskottets moderata ledamöter, och jag skulle därför kort vilja replikera vad som senast här har sagts genom att framhålla, att det är givet att det innebär nackdelar att man förändrar och tar bort statsbidragen — dock efter en övergångstid. Vi kan inte bestrida att i den åtstramning som sker blir det på det avsnittet en försämring. Samtidigt ökas ju successivt de totala kommunala bidragen på ett sådant sätt att kommunerna får ökade möjligheter att prioritera inom den ramen. Den koppling — jag begärde replik i anslutning till vad Stig Alemyr sade — som gjordes med den moderata kritiken av skolan görs litet väl enkelt av Stig Alemyr. På grund av att det blir svårare att få utrymme i skolorna skulle vi alltså inte vara konsekventa i vår kritik av skolan. Det finns ju faktiskt mycket att kritisera i skolan, vågar jag säga, utöver detta att lokalfrågan måhända är bekymmersam. Men nu är det så att kommunerna har en ökad möjlighet att prioritera på det här området. Jag är övertygad om att man på moderat håll ute i kommunerna kommer att verka för att vid en omprioritering t.ex. satsningen på den i särklass dyraste av alla barnomsorgsformer, nämligen barnstugorna, får stå tillbaka till förmån för ett skolbyggande.
Fru talman! Vi har krävt — och vi har fått med oss utbildningsutskottet i riksdagen på det — enklare regler för statsbidragsgivningen. Det har vi varit överens om. Men att man skulle förenkla så till den milda grad att man skulle ta bort statsbidraget i dess helhet hade ingen av oss tänkt. Och det tänkte knappast någon av de företrädare för de borgerliga partierna som var med och rekommenderade riksdagen att fatta det beslutet. Nu har Larz Johansson glidit från vad han först sade. Nu är det inte riktigt lika bra att mista statsbidraget som det verkade i det första inlägget. Men med alla de argument för att ta bort statsbidraget som Larz Johansson även i sin replik framförde måste slutsatsen bli att han tycker att kommunalmännen bör vara ganska nöjda med att mista de här pengarna. Till Lennart Blom vill jag säga att det är klart att det finns annat att diskutera och kritisera i skolan. Det är vi överens om. Men jag sade i mitt inlägg — och jag upprepar det — att vi har lärt oss att det är lokalfrågan som i hög grad är flaskhalsen när det gäller våra möjligheter att genomföra skolreformerna. Får kommunerna inte möjligheter att klara sitt lokalbyggnadsprogram, så ökar svårigheterna i skolan eller — med andra ord — minskar våra möjligheter att göra en vettig reformering av skolan. Det är detta jag beklagar. Jag vet att jag därvid har med mig en lång rad av borgerliga skolpolitiker och kommunalmän ute i landet. Men deras oro och ängslan har inte slagit igenom hos den borgerliga majoriteten i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag har inte glidit i min replik. Vad jag sade i mitt inledningsanförande återupprepade jag i min replik för att återställa ordningen och för att inte även i fortsättningen bli föremål för den misstolkning som Stig Alemyr medvetet gjorde. Den här situationen med ett successivt borttagande av statsbidraget kommer att beaktas i de fortsatta förhandlingarna mellan regeringen och kommunförbunden. Frågan är vilka resurser vi kommer att ha i framtiden och hur stor del av de totala resurserna vi kan använda till skolbyggande i kommunerna.

Fru talman! Det råder bred politisk enighet om att en neddragning av ökningstakten i kommunernas och landstingskommunernas konsumtion är nödvändig som ett led i ansträngningarna att återföra den svenska ekonomin till ett läge med yttre och inre balans. I detta syfte har som bekant kommunförbunden träffat en överenskommelse med regeringen att expansionen inom den kommunala sektorn för åren 1979 och 1980 skulle bli lägre än vad som har varit fallet under tidigare år. Uppenbarligen har landstingens och kommunernas ansträngningar inte räckt till för att anpassa sin volymökning till den givna riktpunkten på 3 90 för vartdera året. För detta har kommunalmännen fått utstå en rad hårda angrepp. Ibland har det nästan framställts som att kommunaloch landstingsmän av ren illvilja inte helt nått upp till överenskommelsen. Inför denna kammare har jag tidigare i år uttryckt min besvikelse över de underbetyg i ordning och uppförande som regeringens magistrar i olika sammanhang delat ut till kommunalpolitiker i klassen. Det har nämligen hela tiden varit min fasta övertygelse att ansvaret för den kommunala sektorns volymexpansion måste delas mellan å ena sidan statsmakterna och å andra sidan landstingen resp. kommunerna. Regering och riksdag har ju tidigare inte direkt varit återhållsamma med att ta populära beslut samtidigt som notans betalning med varm hand överlåtits på kommuner och landsting. Detta, liksom många av de statliga myndigheternas föreskrifter och anvisningar, har naturligtvis bidragit till den kommunala volymutvecklingen. Även om de kommunala ambitionerna lett till en hög expansion vill jag poängtera att den i huvudsak skett inom områden som också statsmakterna har prioriterat. Här kan nämnas utbyggnaden av bl.a. barnomsorgen och Landsting och kommuner har också tagit ett ökat ansvar för regionaloch sysselsättningspolitiken — inte minst på uppmaning av regering, riksdag och AMS. Sysselsättningen var och är hotad på många håll. Kommuner och landsting är i de mest utsatta landsdelarna ofta de enda arbetsgivare som kan erbjuda ytterligare arbetstillfällen. Intressant i det sammanhanget är möjligheterna att ge arbete åt sådana grupper vilkas ställning på arbetsmarknaden är särskilt utsatt. En mycket stor andel av vårdens anställda är kvinnor. Det är vidare den decentraliserade vården som byggs ut i första hand. Det är den öppna vården vid vårdcentralerna och långvården vid lokala sjukhem som är spridda i länen. På så sätt kan sysselsättningen i vården hjälpa till att motverka de växande skillnaderna i fråga om tillgången på arbetstillfällen mellan tätort och landsbygd, mellan starkt expansiva länsdelar och länsdelar som hotas av avfolkning. Från sådana utgångspunkter är det naturligtvis svårt för landstingspolitiker att motivera en begränsning i angelägna verksamhetsområden. Alternativet är sannolikt bara att arbetslösheten ökar. Detta medför i sin tur krav på ökade statliga arbetsmarknadsinsatser. Jag har med det här anförda bara velat peka på några av de svårigheter som möter när det gäller att anpassa den kommunala verksamheten till en lägre expansionstakt. Det är med stor tillfredsställelse jag har funnit att insikten om detta anpassningsproblem har fått allt större spridning. Därom vittnar bl.a. vad finansutskottet har anfört om regeringens proposition om kommunalekonomiska frågor. Låt mig uttrycka förhoppningen att även hela regeringen anlägger utskottets hovsamma och mer nyanserade ton i umgänget med kommunaloch landstingsmän fortsättningsvis. Senaste överläggningen mellan regeringen och kommunförbunden talade för att så kan bli fallet. Då tror jag det går att få ett konstruktivt meningsutbyte mellan staten och kommunförbunden om hur landstingens och kommunernas ekonomi och insatser för sysselsättningen bättre kan fasas in i den totala samhällsekonomin. Det är min övertygelse att landstingen och kommunerna är beredda att ta sin del av det ansvaret. Mot bakgrund av statens starka påverkan på de kommunala utgifterna hälsar jag med tillfredsställelse regeringens utfästelse att i fortsättningen vara mer restriktiv med beslut som ställer krav på ökade kommunala insatser. På sikt kan detta bidra till lägre volymökningar. Däremot är jag inte så säker på regeringens tro på att om takten i genomförandet av skatteutjämningsreformen omprövas, så skulle man omgående få en dämpad ökningstakt i landstingens och kommunernas utgifter för 1981. På så kort sikt har landstingen tämligen små möjligheter att påverka volymökningen på något avgörande sätt. Däremot finns det, som jag ser det, en uppenbar risk för att regeringens åtgärder inte får så stor effekt på volymökningen utan i stället tvingar fram skattehöjningar. Vid de överläggningar som har förts mellan regeringen och representanter för kommunförbunden har man från förbundens sida framhållit att den största nackdelen med regeringens förslag att förskjuta skatteutjämningsreformen är att detta drabbar de olika kommunerna och landstingen så olika. Syftet med skatteutjämningsreformen var ju att åstadkomma en mer rättvis inkomstfördelning med hänsyn till bl.a. befolkningens åldersstruktur och andra opåverkbara faktorer. Reformen innebär då naturligt nog att bidragsökningen blir olika stor för olika huvudmän. Därför kommer också en fördröjning av skatteutjämningsreformen att drabba de enskilda huvudmännen olika hårt. Om de belopp man har räknat med i sina budgetar plötsligt och oförmodat väsentligen minskar, ja, då blir inte bekymren precis mindre. I sin proposition om den kommunala ekonomin anför regeringen att den kommunala sektorns finansiella situation generellt sett är god f.n. De bedömningar som nu kan göras visar att det finansiella utgångsläget kan förväntas vara gott även år 1981, menar man. Enligt uppgifter från landstingen själva beräknas budgetöverskottet för 1979 uppgå till ca 1,5 miljarder kronor. Detta är medel som sedan kan användas i 1981 års budgetar. Det kan då tyckas att en viss omprövning av de statliga transfereringarna till landstingen inte skulle spela så stor roll. Jag vill då upplysa om att 1979 års överskott fördelar sig mycket ojämnt bland landstingen. En del landsting har en god ekonomi, medan andra har svagare ekonomi med obetydliga eller inga reserver att ta av. Hälften av den nämnda summan står eft landsting för, ett landsting som dessutom står utanför skatteutjämningssystemet. Uppgifter från de enskilda landstingen tyder på att de landsting som drabbas hårdast av regeringens åtgärder till övervägande del är sådana som har svag ekonomi. En förutsättning för att bifalla regeringens proposition måste därför vara att ett speciellt skyddsnät arrangeras för de kommuner och landsting som drabbas hårt av den långsammare takten vid genomförandet av skatteutjämningsreformen. Jag kan också konstatera att regeringen gått mig till mötes på denna punkt. Särskild kompensation föreslås utgå inom ramen för extra skatteutjämningsbidrag för år 1981 till de hårdast drabbade kommunerna och landstingen. Ca 150 kommuner och sex landstingskommuner beräknas enligt regeringens proposition erhålla denna särskilda kompensation om sammantaget ca 135 milj.kr. I detta sammanhang vill jag därför blicka framåt och beröra den fortsatta reformeringen av skatteutjämningssystemet. Reformen innebär ju dels en väsentlig förbättring i utjämningen av de ekonomiska förutsättningarna mellan kommuner resp. landstingskommuner, dels en ökning av de bidragsmedel som genom systemet överförs till den kommunala sektorn. En av de faktorer som bidrar till den stora spridningen i skattekraft kommunerna emellan är det starkt varierande tillskott som kommer från de juridiska personerna. En fortsatt utjämning i skattehänseende mellan de olika kommunerna hänger därför samman med att frågan om den kommunala beskattningen av juridiska personer snarast får en lösning. Det är därför med tillfredsställelse jag har noterat regeringens anmälan i sammanhanget att frågan om beskattningen av juridiska personer, i enlighet med riksdagens begäran vid behandling av de kommunalekonomiska frågorna vid fjolårets riksmöte, är föremål för beredning i regeringskansliet. Jag förutsätter att detta arbete bedrivs med största skyndsamhet, och jag delar finansutskottets mening att det är angeläget att frågan snarast får en lösning. Ännu bättre vore det därför om regeringen kunde göra ett uttalande om när vi kan få ta del av det arbete som bedrivs inom regeringskansliet. Herr talman! Jag har här haft tillfälle att erinra om att staten på olika sätt påverkar förutsättningarna för den kommunala verksamheten. Det gäller såväl krav på kommunala insatser inom olika verksamhetsområden som den finansiella situationen för kommuner och landsting. Det kan tyckas som om jag har målat en alltför negativ bild av statsmakternas agerande. Jag är emellertid medveten om att den skatteutjämningsreform vars uppdelning vi nu diskuterar innebär en kraftig inkomstförstärkning för kommuner och landsting. År 1977 utgick till landstingen ungefär 1 miljard kronor i skatteutjämningsbidrag. För 1980 kan motsvarande belopp beräknas uppgå till 2,7 miljarder kronor — mer än en fördubbling således på några få år. Även utformningen av den ekonomiska politiken i stort får naturligtvis återverkningar på den kommunala ekonomin. Sänkningen och det slutliga avskaffandet av den allmänna arbetsgivaravgiften bäddade t.ex. för kommunernas och landstingens hyggliga budgetöverskott 1978 och 1979. Detta har i sin tur medfört att landstingen har kunnat bedriva sin verksamhet med inga eller små utdebiteringshöjningar under de senaste åren. Statsmakterna har därigenom medverkat till att skattehöjningar bland landstingen i stort sett har undvikits. Det måste självfallet stå regeringen fritt att i den ekonomiska politiken aktualisera de åtgärder som man anser är påkallade i olika situationer. När det gäller frågor som rör den kommunala verksamhetens omfattning och större förändringar i statsbidragsgivningen har under hand bred politisk enighet nåtts om att detta i förväg bör diskuteras vid de överläggningar som sedan ett antal år skett mellan regeringen och de båda kommunförbunden. Jag betraktar årets ovanliga tillvägagångssätt som ett olycksfall i arbetet. Jag förutsätter därmed att vidare diskussioner rörande de ekonomiska förhållandena mellan stat och kommun kommer att ske i den typ av förhandlingssystem som den kommunalekonomiska utredningen förordade.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, Hans Gustafsson, att jag inte direkt applåderade när jag fann att bedgetpropositionen berörde skatteutjämningen. Jag vill inte heller förhäva mig och påstå att det är min opposition som har lett till de förbättringar som skett. Men jag vill konstatera som en mycket väsentlig sak att tonen i den senaste regeringspropositionen och finansutskottets betänkande är helt förändrad i jämförelse med budgetpropositionen. Den förändring som skett ger kommunerna 135 milj.kr. Det är klart att det är inte den allra bästa lösningen, men den måste räknas till de bättre. Därtill kommer löftet och diskussionerna om en fortsatt skatteutjämning, varvid också de juridiska personerna kommer att behandlas. Om det blir ett bra förslag därvidlag, betyder det mycket mera för de svaga kommunerna än att de blir av med halva summan ett år. Nu vet man ju inte om det blir ett bra förslag, utan där får jag som andra lita på Ingemar Mundebos och andras vilja att åstadkomma ett så rättvist skatteutjämningssystem som möjligt. Jag har den förhoppningen att det blir en fortsatt utjämning och att förslaget kommer snabbt. Sedan är det ju också så — och det är inte Hans Gustafsson främmande för — att det kommer många stora frågor i miljardklassen tiden framöver, frågor som är väldigt svåra. Jag kan nämna varven, och jag kan nämna det höstpaket som signaleras. Det är faktiskt så att med det underskott som finns i budgeten är inte jag beredd att sparka den här stora bollen så att andra känner sig fria att sparka miljardbollar. Statens finanser är inte sådana. Jag vill avsluta med att säga att det skiljer mycket på det förslag jag kritiserade vid nyåret och det vi i dag behandlar. Dock anser jag inte att det är trevligt att komma i den här situationen.

Herr talman! Jag skall inom ramen för tre minuter försöka besvara Hans Gustafssons frontalangrepp. Skatterna generellt är ju orsaken till mycket av de samhällsekonomiska bekymmer vi har — detta som en replik till hans avslutande synpunkter. Med ett lägre skattetryck hade vi inte försatt oss i det olyckliga läge vi i dag har. För att besvara hans direkta frågor: Jag sade inte att en senareläggning var en förbättring. Jag sade att det var en förbättring under alla omständigheter för 1981, trots att det innebar en senareläggning av en ytterligare förbättring. Jag vill ytterligare säga att det inte är fråga om att flytta betalning av redan vidtagna åtgärder. Det är fråga om att låta bli att vidta åtgärder. Herr Gustafsson sade att det inte varit fråga om en bromssträcka på tio år, utan hela tiden har kommunalmännen ägnat sig åt att verkställa beställningar från den här salen. Det är en sanning med stor modifikation. Det har funnits en vidsträckt kommunal expansion utan underlag i beslut från den här salen. En liten lista: Man har släppt fram ökad personaltäthet, man har haft skrytbyggen, man har föredragit egen regi framför entreprenad, man har satsat på barnstugeutbyggnad framför familjedaghem. Listan kan göras längre. Vad slutligen beträffar Hans Gustafssons kritik av att jag noterat att det borde finnas utrymme för att förbereda denna lagstiftningsfråga, vill jag bara konstatera att det är bra om det är gjort när det behövs, för det kommer att behövas.

Herr talman! Jag konstaterar att herr Gustafsson inte längre bestrider att det är fråga om en förbättring för kommunerna även 1981 genom det förslag som regeringen lagt fram och som utskottet ställer sig bakom. Vad beträffar krav på ökad personaltäthet så är det inte beställningar från riksdagen, oavsett vad som har sagts här, utan det är initiativ från kommunerna själva. Jag försvarar inte byggandet av bankpalats. Men jag konstaterar att de i varje fall inte påverkar kommunalskatten.

Herr talman! I ett särskilt yttrande till finansutskottets betänkande har Bo Siegbahn och jag tagit upp en speciell fråga som berör Göteborg. Jag vill här kort motivera vårt ställningstagande. Statsbidrag har sedan 1966 utgått till förhyrande av vissa lokaler för utbildning för industri och hantverk samt sjömansutbildning inom gymna sieskolan. Detta bidrag har framför allt utgått till de tre storstäderna. I propositionen föreslås nu att bidraget till skolbyggandet avvecklas. Som en konsekvens av detta ställningstagande föreslås också att bidraget till förhyrande av skollokaler slopas. Vi har av statsfinansiella skäl accepterat regeringens förslag och stöder därför utskottet på denna punkt. I det särskilda yttrandet hävdar vi dock att Göteborg på en punkt drabbas särskilt hårt och att en av förutsättningarna för nu gällande avtal mellan staten och kommunen ändras. På grund av denna ändring bör en ny förhandling äga rum.

I riksdagsbeslutet ingick som en förutsättning att staten, Göteborgs kommun och Götaverken skulle träffa avtal om användningen av anläggningarna och kommunens åtaganden i fråga om Lindholmenprojektet. Ett sådant avtal har också träffats. Verksamheten drivs nu efter de uppdragna riktlinjerna. Den hyreskostnad kommunen betalar för gymnasieverksamheten uppgår till 3,9 milj.kr. Därav utgår hälften, 1,9 milj.kr., i statsbidrag. Enligt utskottets förslag kommer Göteborgs kommun att gå miste om detta hyresbidrag fr.o.m. budgetåret 1981/82. Det råder inget tvivel om att möjligheterna till statsbidrag för skollokalerna ingick som en väsentlig del i förhandlingarna mellan staten och kommunen om Lindholmenprojektet. För skolstyrelsens del vägde detta tungt. Hade man vetat att man skulle få bära hela hyreskostnaden med skolstyrelsens kommunala medel hade man sannolikt valt en annan lösning för lokalfrågan för de utbildningar som nu ingår i Lindholmenprojektet. Enligt vår uppfattning har alltså en viktig förutsättning för det 1978 ingångna avtalet mellan staten och kommunen ändrats. Därför är det en nödvändig konsekvens av dagens beslut att en ny förhandling tas upp med Göteborgs kommun. Vi förutsätter för vår del att regeringen, och då särskilt utbildningsdepartementet, har uppmärksammat detta och vidtar erforderliga åtgärder. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet.

Herr talman! Eftersom debattreglerna inte gav mig rätt till replik efter Eric Enlunds påstående tidigare i debatten om vpk:s ekonomiska politik, vill jag nu bara helt kort göra ett viktigt påpekande. De siffror som Eric Enlund använde är faktiskt felaktiga.

Investeringsprogram och förstatliganden innebär ju inte försvunna värden — de industrier som byggs eller förstatligas går ju inte upp i rök när de har byggts, utan de finns kvar. De representerar värden, och de kan också skapa statsinkomster. Därtill bör påpekas att alla dessa vpk:s krav naturligtvis inte är ämnade att genomföras samtidigt. I sammanhanget vill jag också gärna säga att det återstår att klara ut en sak i debatten: När regeringen redovisar ett betydande budgetunderskott är det tydligen höjden av statsmannavisdom, men när ett annat parti redovisar ett underskott av ungefär samma storleksordning är det ansvarslöst. Det är också i detta sammanhang viktigt hur pengarna används. Och då hävdar jag bestämt att vpk:s förslag är klart överlägsna regeringens. Jag hörde också att Eric Enlund hade noterat att vpk vill omdana samhället. Javisst, det vill vi, och det arbetar vi för. Men faktum är, Eric Enlund, att för att stå fast vid förra årets riksdagsbeslut om skatteutjämning behövs det inte en socialistisk omdaning. Det kan vi faktiskt fatta beslut om här om en liten stund. Med anledning av den diskussion som uppstod efter Börje Hörnlunds inlägg vill jag också säga att jag inte anser att man i finansutskottets betänkande kan läsa vad Börje Hörnlund söker göra. ”Tonen är annorlunda än i budgetpropositionen”, säger han. Ja, men huvudlinjen är ändå densamma — det är en åtstramning som får just de effekter som kommuner och landsting och även Börje Hörnlund vid olika tillfällen har påvisat. Jag erinrade i mitt första anförande om att Börje Hörnlund i vår förra debatt betackade sig för de örfilar som i finansplanen utdelades mot kommuner och landsting, och han vände sig mot vissa företrädare för regeringen som har anmärkt på olydiga landsting och kommuner och som har gjort glidande uttalanden om kommunalmännens bristande samhällsekonomiska ansvar. Jag menar att både propositionen och finansutskottets betänkande är fyllda av glidande uttalanden och örfilar. Och jag vill, herr talman, säga att om inte dagens örfil avvisas så vill nog snart Gösta Bohman och Ingemar Mundebo att kommuner och landsting skall vända den andra kinden till.
Herr talman! Jag kan ge Nils Berndtson rätt i att resultatet av samtliga vpk-förslag här i kammaren kan diskuteras vad gäller totalbeloppet och den påverkan som de sammantaget skulle ha på vårt lands ekonomi. Men så mycket torde ändå vara klart att det sammanlagda resultatet icke låter sig förenas med våra strävanden att få balans i den svenska ekonomin.